I somras hade det lämnats in ansökningar som gällde belopp upp till 9 milj.kr.

Fru talman! Förhållandena i Iran är djupt tragiska. Människorna har drabbats av ett förtryck som ter sig helt ofattbart för oss. Två miljoner av landets invånare lever i exil. Man måste fråga: Finns det ingen väg till frihet för folket i Iran? Kan man inte göra något för att hävda de mänskliga rättigheterna där? Det är tredje gången jag har fört fram en motion med hemställan om att regeringen i Sverige skall verka inom FN för internationella sanktioner i syfte att humanisera förhållandena i landet. För tredje gången svarar utrikesutskottet nej. Då det gäller min beskrivning i motionen 1550 har utskottet ingen avvikande mening. Man redovisar en insats den 9 mars 1984 från Sveriges sida, och det är utmärkt att Sverige har gjort detta. Vidare hänvisas till ett interpellationssvar här i kammaren av utrikesministern den 29 november 1983. I detta säger herr Bodström: ”Vi kan också göra det direkt till vederbörande regering”, dvs. framföra kritik! I nästa andedrag har han dock motsatt mening och rekommenderar ”s.k. tyst diplomati”, och han säger: ”Det har vi också gjort.” Utrikesministern anser att det är mera verkningsfullt t.o.m. då det gäller att försöka rädda dem som hotas av dödsstraff.

Men borde inte denna oro djupna? Vad känner inte alla de exiliranier som vistas i vårt land och i andra länder inför anhörigas och vänners situation under dödshotet som ständigt hänger i luften? Vad rör sig i deras hjärtan, vars pojkar eldats till fanatism och sänts ut att slaktas, att trampa på minor före äldre soldaters framryckning? Det är pojkar som stupar eller kommer lemlästade tillbaka med hjältegloria över sitt huvud! Nu finns det regeringar som har börjat göra direkta interventioner. Japan stoppar leverans av olja till sina hamnar från Iran. I fredags meddelade den japanske utrikesministern att man vidtagit vissa åtgärder då det gäller handeln med landet. Nordkorea säljer inte vapen just nu, inte heller Israel säljer vapen till Khomeini. I Förenta staterna har man beslutat om åtgärder mot de ”mellanhänder” som skött leveranser till Iran. T. o. m. i Sovjet har de ledande pressorganen Röda stjärnan, Isvestija och Pravda angripit Iran. Vi vet också att en framstående iransk ledare i exil når in med budskap till Iran via etern och att motståndet, som alltid varit omfattande trots att det har tryckts ned av hot, växer. Ett exempel: Den iranska författningen från 1906 har alltid firats med livlig rörelse på offentliga platser och gator, men senast när dagen inföll reagerade landets invånare på ett nytt sätt på uppmaning från exilpolitikern: det var en tyst dag. Och vid ett tillfälle alldeles nyligen satt människorna hemma utan uppslutning kring det nationella, sedan de fått uppmaning till detta utifrån. Man vet också att vissa s.k. mullor, som varit helt på regimens sida, har ändrat inställning. Detta är hoppfullt, och därför anser jag att det är ytterst viktigt att vi överväger om vi inte kan göra någonting. Den iranska motståndsrörelsen i Sverige har i början av detta år erinrat om att det är fem år sedan den nuvarande härskaren kom till makten — det var den 11 februari. Det kallas den islamska revolutionen, och ledaren håller kriget vid liv för att kunna hålla tillbaka det missnöje och den opposition som finns i landet. I det här sammanhanget pekar motståndsrörelsen på vad FN:s generalsekreterare sade i slutet av förra året, nämligen att konflikten — dvs. kriget — mellan Iran och Irak utan tvivel är det som mest äventyrar världsfreden. Iranierna har skrivit till vår statsminister Olof Palme, och jag har fått ta del av skrivelsen. Jag har också Olof Palmes svar från den 4 november förra året, och jag tycker det är värt att citera ur det. Olof Palme svarar på de frågor som ställts och skriver bl.a.: ”Regeringen anser att mänskliga rättigheter måste försvaras överallt och att kränkningar av mänskliga rättigheter måste påtalas var de än förekommer. Denna uppfattning är väl känd och har av regeringen framförts många gånger. När det gäller konkreta fall, gör därför regeringen en bedömning i vilka former och genom vilka kanaler de svenska synpunkterna bör framföras för att få den största effekten. När det gäller vår utrikeshandel eftersträvar vi friaste möjliga handel med största möjliga antal länder. I syfte att främja en internationell rättsordning har Sverige ingått en rad internationella avtal som reglerar vår utrikeshandel. Av detta följer att Sverige endast kan vidta ekonomiska sanktioner om sådana beslutats av FN:s säkerhetsråd i enlighet med FN:s stadga.” Det som sägs här är väl riktigt. Men jag måste fråga: Har Sverige varit helt konsekvent när det gäller detta? Finns det inte exempel på att man har agerat på privat initiativ? Jag tror för min del att det är mycket osäkert om den tysta diplomatin ger resultat. Utrikesutskottet skriver om den oro man känner och om att man skall fortsätta med att följa utvecklingen, men jag hoppas att det verkligen skall börja hända någonting snart. Jag tror att man kan förvänta sig resultat om man agerar — det är inte betydelselöst. Vi vet att man uppmärksammar vad som sägs från vårt håll. Jag är mycket tveksam till att man med svensk medverkan nu skall bygga en fabrik i det här landet. Man skall framställa sådant som kan användas som sprängämnen och krigsvapen. Jag hoppas att den frågan är under observation.

Fru talman! Kampen för de mänskliga rättigheterna i världen är något av det mest väsentliga över huvud taget i världspolitiken i dag. Mänskliga rättigheter förtrampas på så många håll i världen. Jag kan garantera den ärade kammaren att Sveriges representanter i internationella fora gör allt vad de kan för att i alla avseenden medverka till att främja de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Vi har sagt det förut många gånger i denna kammare, men det tål att upprepas: När det gäller exportinkomster åt den svenska industrin förefaller den solidariska utrikespolitiken och den proklamerade neutralitetspolitiken att väga lätt! Detta gäller i högsta grad den politik som bestämmer vapenexporten. Den har varit föremål för en livlig debatt sedan flera decennier tillbaka. Men tyvärr kan inga större förändringar skönjas i exportpolitiken alltsedan en kraftig opinion på sin tid protesterade mot vapenleveranser till Salazars Portugal mitt under brinnande kolonialkrig mot flera afrikanska folk som slogs för sin frihet. En genomgång av vad som förevarit på det här området — pressklipp, debatter i riksdagen, förklaringar från ansvariga ministrar m.m. — är faktiskt en ganska bedrövlig historia. Gång efter annan har. tillstånd givits för krigsmaterielexport till militärdiktaturer, totalitära regimer och stater som varit inbegripna i konflikter, antingen med sitt eget folk eller med andra stater. Enligt reglerna — ja, vi har ju egentligen förbud mot all vapenexport — men enligt reglerna kan dispens medges förutsatt att mottagarländerna i fråga inte är eller kan tänkas bli inbegripna i interna eller internationella väpnade konflikter eller kan tänkas använda vapnen för att undertrycka de mänskliga rättigheterna. Det finns väl knappast en enda militärregim i världen, som sitter där den sitter i kraft av annat än just sitt vapeninnehav. Folkliga opinioner för demokrati slås burdust ned av militär eller av halvmilitär polis. Likväl har svenska krigsmaterielindustrier försett just sådana regimer med vapen. Det gäller Indonesien, shahens Iran och den tidigare diktaturen i Argentina, för att nämna några exempel runt om i världen: Vapen har också levererats från svenska vapensmedjor till krigförande länder. Det senaste exemplet på detta är Bofors och andra svenska industriers export av materiel till USA:s DIVAD-projekt — trots att USA:s styrkor i högsta grad är inbegripna i flera internationella väpnade konflikter. Kritiken av den förda politiken är, som jag nämnt, inte ny. Den ledde i mitten av 1960-talet till att man tillsatte en utredning för att se över gällande bestämmelser. Den kom med sin rapport 1970 och innehöll bl.a. förslag till vissa kriterier för när exportdispenser inte skulle medges, men man kringgärdade dessa med en luddig bestämmelse om, att i de fall materielen kan tänkas vara av defensiv karaktär tillstånd ändå skulle kunna medges. Tala om att sitta på två stolar! Utskottsmajoriteten kan således tänka sig att skicka luftvärnskanoner till ett land — ta exemplet Indonesien, som gjort sig skyldigt till massaker på ca en halv miljon kommunister och som sedan snart ett decennium tillbaka ockuperar Östra Timor — eftersom denna materiel anses vara av rent defensiv natur. Detta är ju nonsens. Det går aldrig att karakterisera vapen på detta sätt. Självfallet kan lätta luftvärnskanoner sättas in i offensiv krigsföring. Det vet alla militärer. Det vet säkert också krigsmaterielinspektören och ansvariga ministrar. Men denna undantagsbestämmelse är bra att ta till när man vill kringgå våra mycket hårda exportbestämmelser. Industrin, med den avgående Boforschefen i spetsen, har tryckt på liksom höga militärer, som anser att en ansenlig export är nödvändig för upprätthållandet av vår högteknologiska krigsmaterielindustri. Ibland får de faktiskt också draghjälp av fackliga företrädare som — för att slå vakt om de egna jobben — är beredda att gå ut och försvara en sjuk sak. Även regeringen är självfallet, med den strategi den ställt upp för bekämpning av den ekonomiska krisen, beredd att späda på exportinkomsterna. Kritiken var inte ur världen genom de nya bestämmelserna. På grund av den kraftiga uppgången av exporten mot slutet av 1970-talet, den allt aktivare fredsrörelsen och den häftigare kritiken såg sig regeringen, den här gången den borgerliga, föranledd att åter tillkalla en kommitté att se över reglerna för vapenexporten. Förre försvarsoch utrikesministern Sven Andersson valdes till ordförande, och i kommittén ingick också den tidigare utredaren Allan Hernelius, som i egenskap av utskottets ordförande fått stå till svars för den förda politiken på området i många utrikesdebatter under årens lopp. I kommittén fanns ingen som kunde sägas stå för en kritisk ståndpunkt. Resultatet kunde alltså förutses på ett tidigt stadium — någon förändring av exportbestämmelserna var det inte fråga om. Kommitténs arbete var en enda bekräftelse av de regler som redan fanns. Av kungörelsen blev en lag, men i det stora hela skulle allt förbli vid det gamla. Utrikesutskottet har således fel i sitt betänkande 13, när det säger att lagen tillkommit efter en ”grundlig parlamentarisk utredning”. Så var inte fallet. Man har inte grundligt utrett de motsägelser som finns inbyggda i det regelsystem som bestämmer exportpolitiken, om man nu över huvud taget kan säga att de berörts. Utrikesutskottets majoritet beter sig på exakt samma sätt. Man upprepar gamla utnötta formuleringar. Man skriver att regeringen gör totalbedömningar och att de nuvarande riktlinjerna på ett tillfredsställande sätt möjliggör den restriktiva prövning som vi i vpk förordar. Jag skulle vilja kalla det för struntprat. Varför talar man inte klarspråk? Säg som det är, att man ser på krigsmateriel som vilken annan handelsvara som helst, för det är ju faktiskt så det ligger till. De restriktiva reglerna finns där som ett vackert utanpåverk, men är inte mycket värda när industrins exportinkomster står på spel. Sverige måste börja tala med klart och tydligt språk. Sverige är ett alliansfritt land, och vi säger oss slå vakt om förtryckta folk som slåss för frihet och demokrati. Vår trovärdighet kräver att vi handlar i enlighet med detta. Vi har i vår motion 1983/84:968 utvecklat våra ståndpunkter. Vi föreslår dels att de regler som i dag omöjliggör exporttillstånd — men som kringgås — skrivs in i lagtexten och att distinktionen mellan defensiv och offensiv krigsmateriel slopas helt. Dessutom föreslår vi att neutralitetspolitiska hänsyn skall tas vid tillståndsgivningen. Liknande förslag framförs i Hans Göran Francks motion 1168. Vpk förordar inte ett totalstopp av vapenexporten. Men Sveriges trovärdighet kräver en grundläggande förändring av tillämpningen av gällande bestämmelser. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen som är fogad till utrikesutskottets betänkande 13, vilken också innefattar motion 1983/84:1168 av Hans Göran Franck.

Fru talman! I utrikesutskottets betänkande hänvisas till det interpellationssvar som utrikeshandelsminister Mats Hellström gav till mig i maj förra året om den internationella vapenhandeln, m.m. I det svaret yttrade Mats Hellström att Sverige aktivt engagerar sig i de ansträngningar som görs om åtgärder rörande kontroll och begränsning av den internationella vapenhandeln. Det är angeläget att detta kommer till uttryck i konkreta och bestämda förslag. Det finns inte några generella folkrättsliga regler för krigsmaterielexport i fredstid. De neutralitetsrättsliga regler om krigsmaterielexport som återfinns i 1907 års Haag-konvention är föråldrade och gäller endast i fall av krig och beträffande sådan export som sker från statliga och statskontrollerade organ. Det finns inte ens någon internationell reglering om registrering och rapportering av den internationella vapenhandeln. Som framgår av utrikesutskottets betänkande skulle regeringen, enligt det interpellationssvar som lämnades för ett år sedan, ”undersöka förutsättningarna att införa någon typ av rapportering av den internationella vapenhandeln”. Något resultat av denna undersökning redovisar inte utrikesutskottet i sitt betänkande. Utrikesutskottet hänvisar till att man bör avvakta resultatet av en FN-studie om konventionella vapen inkl. handel med vapen. Tidigare har det ansetts att denna FN-studie inte skulle utgöra någon förutsättning för Sveriges aktiva engagemang för att inom FN:s ram få till stånd åtgärder för kontroll och begränsning av den internationella vapenhandeln. Jag uppfattar utrikesutskottets skrivning så, att denna FN-studie — som beräknas bli framlagd till hösten — bör ge regeringen anledning att ta ett initiativ. Jag hoppas att detta skall vara ett lämpligt tillfälle för Sverige att föra denna fråga vidare. Enligt budgetpropositionen utgjorde medelvärdet av krigsmaterielexporten under perioden 1978-1982 ca 1,25 96 av den totala exporten under samma period. Värdet för under 1983 beviljade utförseltillstånd uppgick till 2 010 milj.kr. Det är en ökning med ca 100 milj.kr. i löpande priser jämfört med beloppet för år 1982. Vapenexporten har under vissa tidigare perioder ofta varit väsentligt lägre. 1973 uppgick den till 0,63 96, 1974 till likaledes 0,63 90 och 1975 till 0,74 96 av den totala exporten. Det har ofta sagts att det är av betydelse att svensk vapenexport sker till alliansfria länder för att minska deras beroende av stormakterna. Det här samarbetet med de alliansfria länderna bör befästas. Sverige bör eftersträva att ha förbindelse beträffande krigsmateriel endast med de nordiska staterna och de neutrala och alliansfria staterna. Det skulle få betydelse för tilltron till vår neutralitetspolitik, och risken för vidareexport skulle därmed också minska.

Den enorma och växande kapprustningen i världen och avsaknaden av framgångar i nedrustningsförhandlingarna utgör också skäl för ökad återhållsamhet. Det finns därför enligt min mening anledning att på nytt överväga de svenska riktlinjerna och bestämmelserna för krigsmaterielexport. En sådan översyn bör avse inte bara en utökning av de ovillkorliga hindren utan också en skärpt restriktivitet i övrigt. Den snabba utvecklingen på vapenteknologins område understryker behovet härav. Jag har för dagen inte något särskilt yrkande, men jag hoppas att de här synpunkterna på behovet av en översyn skall bli beaktade i fortsättningen.

Fru talman! Jag ber allra först att få instämma i herr Francks anförande. Jag har egentligen inte mycket att tillägga. Anledningen till att jag begärt ordet är att jag särskilt vill understryka ett visst avsnitt i vår motion, nämligen det som gäller Sveriges vapenexport och även dess vapenimport. Svenska vapen dyker upp litet varstans i världen på ställen där vi inte önskar att de skulle komma till användning. Detta är ett förhållande som vi i andra sammanhang motarbetar. Vår vapenexport är också kringgärdad av en ganska strikt lagstiftning. Sådan export är i princip förbjuden, och det krävs därför särskilt tillstånd för sådan utförsel. Det förekommer dock på detta område en handel i tredje, fjärde och kanske även femte och sjätte hand, en handel som är mycket besvärande och som vi inte har kontroll över, trots att den behandlas i de avtal som görs upp. Det är mot denna bakgrund viktigt att vi inriktar vår handel på vad vi kallar de likasinnade staterna. Vi samarbetar med dessa i andra internationella fora, framför allt i FN men också i ESK-processen, där de s.k. NN-staterna har ett mycket intensivt samarbete. De stater som i detta sammanhang närmast kommer i fråga är neutrala och alliansfria länder som Österrike, Schweiz, Jugoslavien och Finland. Vi har i vår motion också framhållit att samarbete med de nordiska länderna ligger naturligt till, även om två av dem tillhör NATO. Vi skulle i det sammanhanget inte riskera handel i tredje och fjärde hand osv., och vi skulle få säkrare garantier. Vi skulle kanske slippa att varje gång göra de mycket ingående prövningar som nu sker, eftersom vi skulle kunna lita på de nationer som det är fråga om. Grundprincipen för vårt lands politik är att vi tillverkar de vapen som vi själva behöver, och ungefär 75-80 96 av dessa vapen tillverkas inom landet. Men som bekant krävs det bl.a. av kostnadsskäl längre serier än vi kan efterfråga. Det framkom särskilt i samband med att vi beslutade om JAS-projektet att så var fallet, och förhållandet är detsamma också inom andra vapenslag. Det kan därför vara riktigt att man har en större marknad att röra sig på, både när det gäller exporten och när det gäller importen. Vi framhåller i motionen som vår bestämda mening att vårt land i det här avseendet skall inrikta sig på de s.k. likasinnade staterna. Frågan är inte helt ny, men vi bör nu återigen aktualisera den, mycket starkare än som skett. Jag har inte anledning att polemisera mot utskottet, som behandlat frågan välvilligt och hänvisat till den prövning som sker. Det gäller en process som kan ta lång tid, och det krävs många överväganden, men vi bör inleda den. Jag ber med dessa understrykanden att få yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 13.

Fru talman! Den lag som motionärerna vill ändra trädde i kraft den 1 januari 1983, och den lagen tillkom efter en mycket grundlig parlamentarisk utredning. Utskottsmajoriteten anser därför att motionärerna är ute litet väl tidigt med sina krav på förändringar. Det skedde en skärpning av reglerna när den nya lagen trädde i kraft — för bara 15 månader sedan. När man läser motionerna får man klart för sig att motionärernas främsta syfte är att vara opinionsbildande och att de kanske egentligen inte trodde att tiden var mogen för en lagändring. Vpk vill med sin motion markera, som man skriver, att partiet står ”helt ensamt gentemot samtliga andra partier”. Och Hans Göran Franck och hans medmotionärer hävdar att krigsmaterielexport står i principiell motsättning till politiska mål som fredlig lösning av konflikter och internationell nedrustning. Det finns i vpk:s motionstext ett resonemang som åtminstone jag finner minst sagt märkligt. Vpk hävdar att den ökade ubåtsaktiviteten i våra skärgårdar är ett motiv för att ändra våra regler för krigsmaterielexport. Vpk tycks mena, att vi skall reagera inför den påtryckning som ubåtsaktiviteten utgör genom att anpassa oss och försöka uppträda ännu mer neutralt än tidigare. Ubåtarna skulle alltså vara ett uttryck för misstro mot vår neutralitet, som enligt vpk bör besvaras med eftergivenhet. Sådana resonemang gör att vpk:s skryt om att stå helt ensamt gentemot samtliga andra partier snarast borde utlösa skamkänslor. Vpk:s yrkande att des.k. riktlinjerna för tillämpning av lagen skall skrivas in i lagens första paragraf tycks grunda sig på föreställningen att de politiska bedömningar som med nödvändighet måste göras kan förenklas genom en lagtext. Det tycks inte vara vpk:s mening att rutinerna för hur sådana här frågor skall avgöras bör ändras. De av riksdagen antagna riktlinjerna ligger till grund för regeringens prövning av frågan om dispens från utförselförbudet skall medges. Riktlinjerna anger när en sådan dispens inte får eller inte bör medges. Det betyder inte att regeringen inte av andra skäl kan vägra dispens. Vpk föreslår vidare att distinktionen mellan offensiv och defensiv krigsmateriel slopas. Det var en fråga som behandlades grundligt inför den senaste översynen och antagandet av lagen 1982. Det kan här räcka att konstatera att samma kriterier tillämpas vid bedömningen av defensiv materiel som när det gäller mer offensiv materiel. Man kan inte resonera bort, att det finns en viss skillnad mellan defensiv och offensiv materiel. Man kan inte gå till militär offensiv med hjälp av exempelvis kustartilleriet. Frågan om en ökad offentlig insyn i sådana här ärenden behandlas av en arbetsgrupp, som utrikeshandelsministern har tillsatt, och man väntar att arbetsgruppen skall bli klar och kunna lägga fram förslag under året. I Hans Göran Francks motion diskuteras möjligheten att dämpa handeln med vapen genom olika internationella initiativ, bl.a. i FN. Såsom framgår av betänkandet pågår ett visst förberedelsearbete i denna fråga genom bl.a. den svenska missionen i FN i New York. En av Danmark ledd FN-studie om konventionella vapen blir färdig i sommar, alltså inför höstens generalförsamling. Det är möjligt att den studien ger öppningar för konstruktiva initiativ i denna fråga. Slutligen några ord om den statistik som Hans Göran Franck refererade i sitt inlägg. Det resultat man får av statistiken beror naturligtvis också i detta sammanhang mycket på vilka år man jämför och hur man läser siffrorna. Under de senaste två åren har exporten legat klart under 1 96 av bruttonationalprodukten.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
Fru talman! Sture Ericson försöker som vanligt med demagogi — det är ju hans debattstil, oavsett vem han diskuterar med. Jag vill fråga Sture Ericson: Vilka politiska bedömningar låg bakom DIVAD-projektet till USA? Vilka politiska bedömningar gjorde man när det gällde vapenexporten till Burma, där det bevisligen pågår inre konflikter? Vilka politiska bedömningar gjorde man när det gällde Indonesien, där det pågår förtryck av mänskliga frioch rättigheter i mycket stor skala och som dessutom har anfallit ett litet land, nämligen Östra Timor? Är det någon som skall skämmas och veta hut är det faktiskt Sture Ericson och hans socialdemokratiska kolleger i både regering och utrikesutskott, som inte med ett ord vänt sig mot detta när det gäller vapenexporten. Vi är inte emot lagen när det gäller krigsmateriel — om den är vi överens, Sture Ericson. Vad vi vänder oss emot är tillämpningsföreskrifterna. Tillämpningsföreskrifterna stämmer inte överens med lagen, och därför anser vi att de måste in i lagen. Vi vänder oss dessutom emot att man gör skillnad mellan offensiv och defensiv krigsmateriel. Det är just denna uppdelning som möjliggör export av vapen till brutala regimer. Vi har vad jag förstår aldrig exporterat kustartilleripjäser. Däremot har vi exporterat Boforskanoner av olika slag, som mycket väl kan riktas mot befrielserörelser i olika länder. — Det är verkligheten, Sture Ericson.
Fru talman! Demagogi, sade Måbrink, och sedan fick vi en liten uppvisning! Vi är här för att debattera om den nya lagen, den som trädde i kraft den 1 januari 1983, bör ändras eller inte. Bertil Måbrink drog en rad exempel som han tycker är upprörande på ärenden som handlades enligt den gamla ordningen, dvs. före den 1 januari 1983. Det tycker jag nog är en ganska dålig argumentation för en ändring av den nya lagen. Bertil Måbrink undvek naturligtvis att kommentera det dubiösa resonemanget i vpk-motionen om att ubåtarna i våra skärgårdar är ett motiv för att ändra hanteringen av krigsmaterielexporten. Uppdelningen i offensiva och defensiva vapen har jag redan kommenterat — det finns en skillnad. Men det väsentliga för den fråga vi här diskuterar är naturligtvis att såväl defensiv som offensiv materiel behandlas på exakt samma sätt, bedöms efter samma kriterier när ärendena avgörs.

Fru talman! Nu medger Sture Ericson, och det är bra, att det här med offensiva och defensiva vapen ändå är ett problem. Jag är tacksam för att han går med på det. Detta borde väl så småningom resultera i att man inte använder den uppdelningen, vilket skulle betyda att det blev en mycket klarare och mera skärpt bedömning när det gäller export av vapen till olika regimer i världen. Vi ifrån vpk anser när det gäller uppdelningen i offensiva och defensiva vapen — och vi är inte ensamma om vår uppfattning — att denna uppdelning inte är bra. Den distinktionen måste alltså försvinna. Vi har också frågan om Burma och DIVAD, och såvitt jag förstår pågår fortfarande export av vapen till Indonesien. Man kan väl inte hävda att Indonesien är ett land där de mänskliga frioch rättigheterna respekteras. Vi vet att Indonesien bedriver vad som mer eller mindre är ett utrotningskrig mot Östra Timor och befolkningen där. Vi är alltså — och jag vill upprepa det igen — inte emot lagen, men vi är icke överens när det gäller tillämpningen av den. Det är där vi vill ha en ändring. Den utredning som utrikesutskottet och andra med stort buller och bång har åberopat är den som jag nu håller i handen. Så stor är den. Det är SOU 1981:39. Detta är allt vad som kom ut av en utredning som skulle vara så grundlig. Jämfört med andra offentliga utredningar är den så liten att man knappast hittar den om man sätter den i hyllan.

Fru talman! Vi skall inte förlänga den här debatten, men jag förstår att Sture Ericson inte så gärna vill tala om Indonesien och Östra Timor. Jag skall inte plåga honom på den punkten nu — det kommer sådana debatter också senare här i kammaren, och då kan vi diskutera mera. Vi har ingenting emot, Sture Ericson, att sälja vapen till Finland och Jugoslavien. Det må så vara att två tredjedelar av vår vapenexport går till Europa. Men det är ett faktum att en tredjedel går till ett antal länder utanför Europa. Förhållandena i dessa länder är icke i överensstämmelse med de bestämmelser som finns i vapenexportlagen. Angående frågan om utredningens storlek ville jag inte säga att den var tunn — det är bra om man kan få mindre utredningar. Jag ville säga att också innehållet är tunt, och att den innehåller en massa upprepningar av vad som har gällt tidigare. Jag reagerade mot detta. Då kan man inte säga att man har gjort en grundlig utredning.
Fru talman! Resonemanget om att en del av exporten inte skulle vara i överensstämmelse med de regler som vi har handlar om Bertil Måbrinks och vpk:s egen tolkning av lagen. Regeringen och — såvitt jag förstår — de tre större oppositionspartierna är tämligen överens om tolkningen. Vpk har däremot här sin egen lagtolkning. Vpk-arna vill inte ändra på lagen utan bara tillföra några riktlinjer, som redan tillämpas. Det är denna lilla ändring de vill ha. De är nöjda med lagen, men ställer inte upp på tillämpningen av den. Diskussionen handlar alltså om vpk:s tolkning av denna lag. Frågan rör ganska få länder; vi skall inte glömma att antalet vapenexportärenden totalt faktiskt räknas i tusental varje år. I något enstaka fall anser vpk att man borde göra en annan tillämpning av lagen.

Fru talman! Vpk föreslår en ändring av lagtexten. I nuvarande lydelse står följande: ”Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstånd av regeringen, om ej annat följer av denna lag eller annan författning.” Vpk har följande förslag: Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstånd av regeringen. Tillstånd skall inte beviljas till stat som a) befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, b) är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt, c) har inre väpnade oroligheter, eller d) kan antas använda materielen för att undertrycka mänskliga rättigheter i strid med FN-stadgan. Varför motsätter ni er så frenetiskt att detta blir lagtext? Vad är det för fel på vpk:s förslag till lagtext, Sture Ericson?
Fru talman! När denna lag skrevs var riktlinjerna redan antagna av riksdagen. Dessa riktlinjer gäller för regeringens handläggning av lagen. Man övervägde att ta med det i lagtexten — jag tror t.o.m. att någon av hovrätterna föreslog det i sitt remissvar till utredningen. Men man fann att det var en onödig sak att ta med. Enligt juristerna är ett av argumenten att de fyra kriterierna inte är uttömmande. Det finns också andra skäl än de som Bertil Måbrink räknade upp, som gör att regeringen kan vägra dispens. Vi talar nog här om en lagteknisk fråga. Bertil Måbrink gör den till en stor politisk fråga. Det tror jag är fel.
Fru talman! De här reglerna finns nu som tillämpningsföreskrifter. Men för att skärpa dem vill vi föra in dem i lagen. Det är ändå en hårdare markering. Det är möjligt att man kan kringgå dem ändå, men vi menar att det skulle försvåra försäljning av krigsmateriel till Burma och till det amerikanska DIVAD-projektet om tillämpningsföreskrifterna införs i lagen. Bevisligen kringgår man dessa föreskrifter genom krigsmaterielexport till exempelvis Burma och DIVAD-projektet.

Fru talman! Problemen med den alltför stora byråkratin har på ett påtagligt sätt aktualiserats under senare år. Vi har fått en ansvällning av olika myndigheter och ett nät av regler, som för många ter sig hart när ogenomträngligt. Att det blivit så är relativt enkelt att förklara. Dagens omfattande statliga byråkrati är i första hand en produkt av välfärdsstaten. På område efter område har mindre visa men säkert välmenande lagstiftare velat reglera den enskilda människans tillvaro. Det kan röra sig om att erbjuda vad som kanske uppfattats som en ökad säkerhet till liv och lem. Ett omfattande trygghetsparaply har byggts upp. Lika ofta har det varit fråga om att i opåkallat jämlikhetsnit vidta omfördelningar av olika slag. I varje särskilt fall då nya regler har uppställts har det varit nödvändigt att också inrätta en särskild myndighet med uppgift att effektuera de nya bestämmelserna. Ofta har den nya myndigheten börjat sin verksamhet i ganska blygsam skala, för att så småningom växa ut till icke sällan orimliga proportioner. Samtidigt som den statliga förvaltningen vuxit ut till nuvarande omfattning har det kommit att bli allt svårare att utöva en effektiv styrning för de politiska beslutsfattarna. Man skulle kunna säga att regeringarna förgår men ämbetsmännen består. Regeringens möjligheter att styra verksamheten har reellt sett minskat, vilket i sin tur beror på en rad faktorer. Vi har fått allt fler ämbetsverk och myndigheter. Deras uppgifter har ökat kraftigt. De allt fler regler som uppställts har tvingat fram en omfattande delegering till myndigheterna. Regeringen klarar inte av en detaljstyrning. Ramlagstiftning och rambudgetering har gjort myndigheterna allt friare. Ämbetsmännens allt större professionalism har också stärkt deras ställning. Hur skall det då, fru talman, vara möjligt att få till stånd en effektivare styrning från regeringens och riksdagens sida? Hur skall förenklingar kunna ske som underlättar framför allt medborgarnas vardagstillvaro? Hur skall ansvar kunna utkrävas på ett bättre sätt än nu? Det är frågor som ter sig naturliga att ställa i en demokrati, där målet självfallet är att de förtroendevalda i regering och riksdag skall ha en god kontroll över den verksamhet som de ställs till ansvar för av väljarna. Det är möjligt att ett problem ligger i vår unika förvaltningstradition här i landet, med formellt självständiga ämbetsverk vid sidan av departementen. Då våra ämbetsverk byggdes upp på 1600-talet kom de formellt att sortera direkt under Konungen. Embryot till våra dagars regering med dess olika departement utgjordes av kanslikollegium, med en ställning som inte skilde sig från t.ex. kommerskollegiums, bergskollegiums eller amiralitetskollegiums. Kanske kan det ifrågasättas, om det inte skulle vara rationellt att göra slut på ämbetsverkens formellt självständiga ställning för att i stället, som fallet är i flertalet andra länder, inordna dem direkt i departementen. Då skulle vederbörande departementschef få det direkta politiska ansvaret, samtidigt som statsrådet också direkt skulle kunna styra myndigheten i fråga. Vi skulle slippa den rätt sorglustiga och enligt min åsikt ganska meningslösa granskningen från konstitutionsutskottets sida av olika statsråds förmenta ”ministerstyre”. Nu skall det genast sägas — precis som förvaltningsutredningen har påpekat — att regeringen i många hänseenden är formellt oförhindrad att ta ett betydligt fastare grepp över rodret. Och riksdagen kan ställa större krav på regeringen i vad gäller redovisning av hur befogenheter och medel som överlåtits till regeringen har utnyttjats av denna eller av myndigheter som är ansvariga inför regeringen. Riksdagen kan sluta upp med att acceptera hänvisningar från regeringen till att olika frågor överlämnats till förvaltnings myndigheterna och för den skull inte får påverkas av regeringen. Det gäller enbart ”ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag”, som det heter i regeringsformens 11 kap 7 §. I alla andra frågor har förvaltningsmyndigheterna lydnadsplikt gentemot regeringen. En effektivt sätt att komma till rätta med den ökade byråkratiseringen vore — som vi moderater ser det — att avreglera en mängd områden, att röja uppi den bråte av onödig lagstiftning och reglering som drabbat medborgarna i vårt land. Jag väntar mig emellertid, fru talman, ingen uppslutning av socialdemokraterna bakom sådana paroller. Där går sannolikt våra värderingar helt isär. Däremot förefaller det mig som om det ändå finns åtskilliga områden där full enighet kan uppnås mellan partierna i vad gäller ansvarsfrågan, beslutsfattandet och förenklingar av olika slag. I konstitutionsutskottets betänkande nr 25 tas upp vissa slag av förenklingar. som föreslagits i proposition 119. Detta kommer närmare att behandlas av Gunnar Biörck i Värmdö. I KU:s betänkande 24 redovisas de många uppslag som motionsvis framförts för att åstadkomma lösningar på de problem som hänger samman med styrningen och organisationen av förvaltningen. De avstyrks dock praktiskt taget genomgående med hänvisning till pågående arbete inom t.ex. verksledningskommittén, stat-kommun-beredningen och en särskild arbetsgrupp inom civildepartementet. Till detta kommer också det arbete som utförs inom riksrevisionsverket och statskontoret. Mot flertalet punkter i utskottets hemställan finns ingen erinran. Jag vill dock beröra två av reservationerna. I nr 1 tas särskilt upp konstruktiva förslag som har förts fram i en motion av Sten Svensson m.fl. I likhet med motionärerna anser de moderata reservanterna att som ett första element ien planmässig avreglering borde ingå att regeringen inte får besluta om nya regleringar, om inte fördelarna överstiger de samlade kostnaderna. Inte heller bör en ramlagstiftning tillåtas, som ger myndigheten möjlighet att i efterhand utvidga ett regelkomplex genom tillämpningsföreskrifter. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. En gemensam borgerlig reservation knyter an till en moderat motion av Margit Gennser och Joakim Ollén. Den tar upp problemet med skatter och avgifter. I motiven till regeringsformen finns uttalanden om hur skillnaden mellan skatter och avgifter i vissa fall skall tolkas. De är dock allmänt hållna, och följaktligen kan svårigheter uppstå vid bedömningen av om en pålaga skall betraktas som skatt eller avgift — en distinktion som i sin tur har avgörande betydelse för beslutsformerna. Därför är det nödvändigt att regeringen föranstaltar om en utvärdering av praxis och lägger fram ett förslag till åtgärder, som slår vakt om regeringsformens intentioner och hindrar en eventuell utveckling bort från dessa. En rensning i begreppsfloran bör också ske, så att beteckningen avgift bara används då det är fråga om en motprestation från samhällets sida som är direkt knuten till avgiften i fråga. Jag yrkar bifall, fru talman, till reservation 4 i betänkande 24. Jag vill också erinra om framför allt det ena av de två särskilda yttranden som har fogats till betänkande 24. I detta betonas att det är nödvändigt att riksdagen får tillgång till oberoende och kvalificerad ekonomisk expertis som hjälp vid bedömningen av ärenden som får ekonomiska konsekvenser. Riksdagen är långt sämre ställd i detta hänseende än statsförvaltningen i övrigt. Men det är inte alldeles lätt att finna de från praktisk synpunkt lämpligaste formerna. Det är svårt, fru talman, att sia om framtiden, men ett är säkert: Riksdagen kommer i framtiden att få många tillfällen att sysselsätta sig med frågor som rör statlig styrning av förvaltningen och hur avregleringar skall kunna ske på bästa sätt.

Fru talman! De frågor som behandlas i KU:s betänkanden är mycket omfattande och samtidigt rätt amöbaaktiga. De pöser ut åt olika håll, beroende på hur man klämmer på dem. Vidare är de av den karaktären att de griper in i olika utskotts sakområden. En hel del motioner som nära berör de . aktuella frågorna behandlas också eller har redan behandlats i andra utskott. Detta gäller flera centermotioner, bl.a. en partimotion från centern om byråkratin. Men detta är också ganska betecknande för vidden och omfånget av de frågekomplex som berörs i utskottets nu aktuella två betänkanden. Förvaltning och byråkrati sveper över alla samhällsområden och berör alla medborgare. Lika övergripande är debatten. Förvaltningen har dock fått stå i första skottlinjen när friheten i kollektivsamhället diskuteras. Det är med förvaltningens alla förgreningar som den enskilde medborgaren i första hand kommer i kontakt. Det är i dessa kontakter som trycket känns. Den frihetsdebatt som förs i vårt land är nyttig och nödvändig, även om den ibland har klara övertoner. Jämfört med det förtryck som en stor del av världens människor utsätts för — i kommunistdiktaturer och i militärdiktaturer — är naturligtvis det mesta som klagas över i vårt land rätt uthärdligt. Friheten är en i de flesta av världens länder hårt nertrampad planta. Men detta förringar givetvis inte vikten av att vi i vårt land är medvetna om att den enskildes frihet kan vara hotad även hos oss, om än på annat sätt — tvärtom. Vi måste vara vakna för alla tendenser till att vi glider in i något slags skymningstillstånd, där den enskilde de facto snärjs in allt hårdare och blir alltmer låst av regelsystem och alltmer myndighetsberoende. Det är således en mycket angelägen uppgift att styra samhällsutvecklingen så att den enskilda människans reella frihet vidgas. Det är viktigt att komma ihåg att grunden för förvaltningens väldiga expansion, grunden för byråkrati och krångel är att ivriga lagstiftare i detta hus staplat det ena lagstiftningskomplexet över det andra till ett intrikat och för den enskilde ibland nästan ogenomträngligt mönster. Det har funnits en allmän tendens till att skapa alla möjliga former av regleringar, ofta med största välvilja och med rättvisekrav som bärande motiv. Härvidlag har vi fått erfara att det goda ibland blivit det bästas fiende. Av detta bör vi naturligtvis ta lärdom. Reformer fungerar inte så som det varit tänkt. Fiffighet i vad gäller att förstå och utnyttja gällande bestämmelser blir en viktig egenskap i ett slags allas krig för sig själva i en djungel av regler, villkor och undantag. Det är således hög tid att rensa och förenkla. Ett särskilt och också mycket viktigt skäl för detta är att tilltron även till för samlevnaden helt nödvändiga bestämmelser annars kan knäckas. Denna rensning och förenkling är i första hand en uppgift för riksdagen som lagstiftare, eftersom det är från riksdagen regelsystemet utgår. Men det är naturligtvis nödvändigt att regering och förvaltning drar huvudparten av det lass av förberedelser som krävs. Detta är en komplex uppgift, och den kräver politiskt omtänkande på många områden. Och det är väl här en av de grundläggande svårigheterna ligger. Det krävs omprövningar på det skattepolitiska området, på det socialpolitiska området och på många andra känsliga områden. Syftet måste vara att uppnå en högre grad av enkelhet och effektivitet än vad som f.n. gäller. I centerns motioner i det här ärendet till årets riksdag — och de är många — har vi visat på en rad vägar som man har att gå för att på ett mer fundamentalt sätt ändra ett genomreglerat samhälle till ett mera frihetligt. Det gäller byggregleringen, datoranvändningen, frågor inom skatteområdet, regelgivningen för kommunerna. Vi har markerat vår ståndpunkt i ett stort antal frågor, där vi gått emot socialdemokraterna, som med stor iver fortsätter att ytterligare kollektivisera och komplicera tillvaron för de enskilda människorna. Centerns grundsyn i dessa frågor är således en annan än regeringspartiets. I de nu aktuella betänkandena berörs bara en liten del av dessa frågor. Man kan säga att de grundläggande frågorna endast tangeras, utom i ett par avseenden. Styrningen av förvaltningen och förvaltningens organisation och arbetsformer är naturligtvis i sig viktiga frågor, och man skall inte tveka att ta itu med dem. Men det är viktigt att hålla i minnet vad jag tidigare har sagt, nämligen att grunden för en komplicerad förvaltningsapparat är de beslut som utgår från detta hus. Men såvitt angår frågor om styrning, organisation, arbetsformer och liknande inom förvaltningen, som är det egentliga ärendet i utskottets betänkande nr 24, ger betänkandet inte så särskilt mycket i sak. En lång rad av de frågor som tas upp är föremål för utredningar eller har utretts. Ett ganska omfattande arbete på detta område initierades ju av de tidigare regeringarna Fälldin. De initiativen börjar nu blomma ut. Det är naturligtvis bra att den socialdemokratiska regeringen visar klara tendenser till att vilja fortsätta det arbete som tidigare har inletts. Men detta innebär ju inte att de frågor som verkligen tas upp och diskuteras i utskottsbetänkandet är oviktiga. En betydelsefull fråga gäller hur man skall kunna begränsa den flod av bestämmelser som strömmar ut från myndigheterna.. Den frågan har aktualiserats, bl.a. i en centermotion med Kjell A. Mattsson som första namn. En av de vägar som där anvisas är att begränsa den s.k. ramlagstiftningen som florerat flitigt. Det skall inte förnekas att det funnits goda motiv för ramlagstiftning. Tanken har varit att riksdagen endast skall ange de grundläggande reglerna och principerna. Tillämpande myndigheter skall därefter få möjlighet att handla efter vad som förefaller rimligt i de särskilda fallen. Man skulle således kunna låta det sunda förnuftet råda och därmed undvika en stelbent regeltillämpning tvärtemot vad alla inblandande kunde tycka vara självklart. Det ligger alltså en hel del sunt förnuft i själva principen med ramlagstiftning. Men nu har det i hög grad inte fungerat på detta sätt. Förvaltningsmyndigheter tycks ropa efter strikta regler. Om dessa inte finns i de grundläggande lagkomplexen, fyller myndigheterna på i riklig mängd och resultatet blir stora komplex av regler som binder upp handläggningen av de konkreta fallen på ett sätt som i grunden strider mot själva tanken med ramlagstiftning. Vad som händer är således att myndigheterna i enlighet med sin subdelegering träder in som lagstiftare, även om benämningen för dessa regler inte är lag. Man får ett regelsystem som på väsentliga punkter ibland kan avlägsna sig en god bit ifrån det som var riksdagens avsikter med de ursprungliga dokumenten. Hela regelsystemet blir utomordentligt svåröverblickbart. Alternativet till detta är att riksdagen i sitt lagstiftningsarbete anstränger sig att åstadkomma en sådan klarhet och fyllighet att behovet av fyllnadsbestämmelser minskar. Detta innebär att en betydande del av regelgivningen återförs dit där den egentligen hör hemma, nämligen till riksdagen. Det kommer inte — det kan man förutse — att minska riksdagens arbetsbörda, och det kommer säkerligen inte heller att underlätta kompromisser. Men det bör leda till ett bättre och mera överblickbart regelsystem på olika områden. Utskottet har också tagit fasta på vad som sägs i motionen. Utskottet framhåller nämligen på s. 22 att det är ”angeläget att ta till vara möjligheterna att precisera riksdagens och regeringens normgivning och de befogenheter som delegeras till myndigheter. Detta är viktigt inte minst för myndigheternas möjligheter att tolka och genomföra de intentioner som ligger bakom riksdagens och regeringens beslut. —— En minskad användning av ramlagstiftning bör vara en viktig del av ambitionen att förenkla och rationalisera regelsystemet.” Här har alltså ett centerkrav blivit tillgodosett. På andra punkter har vi däremot inte fått gehör för centerkraven hos utskottsmajoriteten, vilket framgår av de reservationer som vi har fogade till utskottsbetänkande 24. Dessa reservationer kommer Bengt Kindbom att behandla senare i debatten. Vissa av de frågor som behandlas i betänkande 24 har nära samband med vad som kommer i betänkande 25. Detta betänkande gäller enligt rubriken förenkling av myndigheternas regler. Det är en något för ambitiös rubrik. Vad det gäller är i huvudsak en förändring av terminologin när det gäller myndigheternas regelgivning och i samband därmed en översyn av regelsystemet. Men detta är naturligtvis inte utan intresse. Den flod av dokument som i ramlagstiftningens kölvatten flödat ut från myndigheterna har haft mycket skiftande karaktär, vilket gjort det svårt för handläggare, kommuner och allmänhet att veta när det har varit fråga om bindande föreskrifter eller goda råd i största allmänhet. I stor utsträckning har alla funderingar från överordnade myndigheter kommit att uppfattas som bindande. Särskilda bekymmer har termen anvisningar medfört. Nu vill man enligt — Nr 126 propositionen rensa ut anvisningar som beteckning för bindande föreskrifter. Det är bra. Men märkligt nog vill regeringen och även utskottsmajoriteten 13a SS 1984 behålla termen som en alternativ benämning på icke bindande föreskrifter. P Det innebär enligt vår mening — det vill säga centerreservanterna — att ; LA i Rae Den statliga verkförvirringen i betydande grad kvarstår. Därför bör termen rensas ut helt och ä hållet. Avser man att dokument som går ut från myndigheter till underlydanoch organisation de inte skall vara bindande bör det klart framgå att det är detta som är RR 8 : dokumentets innebörd. Det är således icke bindande råd det gäller. Det bör också klart framgå. Det är innebörden av reservation 2, som jag ber att få yrka bifall till. I betänkande 25 behandlas också frågan om publicering av författningar av olika statsrättslig valör inom sammanhållna sakområden. Här har regeringen och utskottsmajoriteten kommit till den konstiga slutsatsen att myndigheterna i sina regelsamlingar inte skall få trycka de grundläggande dokumenten som publiceras i svensk författningssamling. Det innebär att handläggare av olika kulörer tvingas hålla sig med dubbla regelsamlingar för att få tillgång till samtliga akter som rör avgränsade områden. Majoriteten tror tydligen att man kan spara pengar på detta. Förutom att systemet är synnerligen opraktiskt, kan man förutse att stencilapparaterna kommer att gå för fullt för att man skall få hanterliga och praktiska författningssamlingar. Därmed går den vinning upp i spinningen som majoriteten tror sig nå. Vi centerpartister yrkari reservation 5 på en förnuftigare ordning som innebär att myndigheters författningssamlingar skall få göras kompletta för den verksamhet de gäller. I vår motion och i reservation 5 menar vi vidare att det är viktigt att myndigheterna, samtidigt som de gör en sammanställning av sina regelsystem — det är i förbigående sagt rätt förunderligt att detta inte skett över hela linjen tidigare — bör bedriva en aktiv rensningsverksamhet. Det kan inte vara vettigt att fösa samman författningar som är överspelade eller onödiga. Tillfälle till utrensningar bör vara rätt givet i detta sammanhang. Vidare menar vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av effekterna av det initierade förenklingsarbetet. Om inte denna press finns, tror vi att det kan bli litet si och så med de i och för sig stolta parollernas förverkligande. Med detta ber jag att få yrka bifall också till reservation 5. Innan jag slutar, fru talman, vill jag fästa uppmärksamheten på utskottets skrivning med anledning av en motion av Martin Olsson. I motionen redovisar han ett väldokumenterat fall när en myndighet i en handbok bortsett från vad riksdagen uttalat. Det är tyvärr inget isolerat fall. » Myndigheter har ibland en benägenhet att nöja sig med vad regeringen säger i propositioner. Så får det inte vara. Det är riksdagens beslut och riksdagens motivuttalande som gäller, och detta är myndigheterna också skyldiga att rätta sig efter. Detta är också utskottets nu framförda, otvetydiga mening. Man får hoppas att myndigheterna med denna skrivning i botten skärper sig och lär sig var lagstiftningsmakten ligger enligt vår författning.

Fru talman! Nu får du gå upp och försvara byråkraterna, sade en av kollegerna till mig alldeles innan jag skulle börja mitt anförande. Och det kan jag väl göra. Jag tycker kanske att en sådan här debatt om byråkrati också bör innehålla några ord till försvar för de människor som skall tillämpa alla lagar — krångliga eller inte — som vi stiftar här i riksdagen. Det är populärt att skälla och gräla på byråkrati och byråkrater. De klagomålen är ofta befogade, men inte alltid, och det tycker jag kanske skall sägas ifrån.

Det måste ändå hela tiden vara utgångspunkten. Hela Sveriges riksdag sitter här med uppgift att stifta lagar, och det är väl ändå avsikten att det skall vara en god uppgif" Sedan går det som vi alla vet inte så bra ibland. Resultatet blir inte vad vi hade tänkt oss. Det kan hända att ett överambitiöst statsråd eller ett överambitiöst departementsråd, som vill bli generaldirektör, eller en ambitiös riksdagsman som vill visa, om inte annat så i hemorten, att man har gjort nytta, under den allmänna motionstiden kommer med förslag som i och för sig skulle kunna vara bra men som kanske ändå är litet onödiga. På det sättet växer byråkratin mycket lätt, eftersom vi inte håller emot tillräckligt. Därför har vi med tiden allihop blivit eniga om att byråkratin måste begränsas. Vi har också, tror jag, blivit eniga om att det är lättare att tala om detta än att göra någonting. I en partimotion har vi folkpartister därför sagt: Det finns inga enkla sätt att begränsa byråkratin. Lika väl som den i stor utsträckning har utvecklats genom många olika politiska beslut, måste den begränsas i första hand genom politiska beslut. Det finns intentioner i den vägen på många håll, och den första samlade antibyråkratipropositionen kom 1979 under folkpartiregeringens tid. Även den nuvarande regeringen och Fälldinregeringar under tidigare år har gjort många intressanta försök att begränsa byråkratin. Men än så länge är det mest en fråga om opinionsbildning. De praktiska förenklingarna har inte varit så många. Mot denna bakgrund krävs en stark politisk viljeinriktning. Det är viktigt att riksdagen själv formulerar mål och tar ansvar för konsekvenserna, eller att regeringen gör det. Vi kan inte i allt överlämna det till myndigheterna. Det krävs vidare en successiv bearbetning av de regelsystem som finns — ett tålmodigt arbete för att utveckla andra, bättre systemlösningar eller förenkla på annat sätt. Detta är vad som skrivs i en folkpartimotion om minskad lagstiftning och annan reglering. I den motionen ges det också exempel på frågor som lagstiftare måste ställa sig innan varje politiskt beslut fattas. Vi menar att föreskrifter, förbud, tillstånd och inspektioner inte med säkerhet alltid är det rätta styrmedlet för samhället på områden där styrning kan behövas. Det borde vara möjligt att i vissa fall använda andra styrmedel, ekonomiska sådana eller kontroll av system. Vi är också positiva till tanken på någon form av frizoner. Vi visar alltså i vår motion på ännu fler möjligheter till förenkling av statligt regelsystem än vad som har framkommit i det betänkande som vi nu debatterar. Vi visar också hur förenklingsarbetet skulle kunna bedrivas i fortsättningen. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp alltihop. Jag noterar bara att majoriteten har besvarat motionen, vilket normalt sett betyder en vänlig, positiv behandling. Jag anser att man hade kunnat tillstyrka den. Vi är ändå alla rörande ense om målet för en avbyråkratisering på det statliga området. Jag vill till slut yrka bifall till den reservation som bär mitt namn.

Fru talman! Jag skall börja med att omdelbart yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess helhet i betänkande nr 24 och avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer. Jag skall härefter försöka ge en översikt av utskottets handläggning av underlaget till betänkandet. Dess grund är dels vissa avsnitt ur årets budgetproposition, dels inte mindre än 26 motioner som i huvudsak berör statlig förvaltning. Enligt propositionen, bil. 15, bedrivs ett stort förberedelsearbete i civildepartementet, som skall leda till ett program för den offentliga sektorns utveckling och förnyelse. Det programmet beräknas vara klart 1985. En utgångspunkt för programarbetet är att de offentliga organens tjänster till medborgarna skall kunna tillhandahållas med en större effektivitet och en större lyhördhet för människornas behov. För att man skall kunna nå detta mål behövs förbättringar i fråga om styrinstrument och regelverk. Propositionen förutsätter också som något avgörande det intresse och engagemang som kan utvecklas av medborgarna, förtroendevalda, medlemmar i organisationer och folkrörelser, liksom av de anställda hos stat och kommun. Utskottets betänkande är uppdelat i avsnitt. Därvid behandlas bl.a. statliga myndigheters styrning, det statliga regelsystemet, länsförvaltning och länsdemokrati. Först några kommentarer till frågan om statliga myndigheters styrning. Under sommaren 1983 lämnade förvaltningsutredningen sitt betänkande Politisk styrning-administrativ självständighet. Civilministern har uttalat att det med hänsyn till de förändrade krav som ställs på statsförvaltningen är viktigt att regeringen utnyttjar de befogenheter som följer av grundlagen. Men han varnar också för att det inte är rationellt med en långtgående detaljreglering av myndigheternas verksamhet. Därför anser han det nödvändigt att komplettera och i viss mån ersätta sådan detaljstyrning med andra åtgärder. Statsmakterna måste utforma målen för myndigheternas verksamhet klarare och mer entydigt. Riksrevisionsverket och statskontoret anses genom sina verksamheter ha särskilda förutsättningar att medverka i detta arbete. Under året har bl.a. en särskild kommitté, verksledningskommittén, , tillsatts, med uppgift att se över myndigheternas ledning. En av de frågor som denna kommitté skall behandla är lekmannastyrelsernas ställning. Man skall analysera formerna för rekryteringen av ledamöter i förvaltningsmyndigheternas styrelser. En frågeställning är: Bör förtroendevalda från riksdag, landsting eller kommuner sitta med i styrelserna, t.ex. för att tillgodose lika och liknande intressen? Det betonas i direktiven att frågan om ordförandeskapet har stor betydelse. I dag är oftast myndighetens chef ordförande i styrelsen. Utredningen åläggs att undersöka fördelar och nackdelar med en sådan ordning. Sedan några ord om förenkling av det statliga regelsystemet. Låt mig anföra ett exempel: I november 1983 tillkallade regeringen en särskild arbetsgrupp med uppgift att till behandling ta upp den statliga normgivningen gentemot näringslivet. Arbetsgruppen bör föreslå i vilka avseenden berörda författningar bör ändras. Inom arbetarskyddsstyrelsen pågår f. n. en genomgripande omarbetning aväldre regelsystem. Målsättningen är att inom en treårsperiod ersätta ca 250 anvisningar och meddelanden från tiden före arbetsmiljölagens ikraftträdande med ungefär hälften så många föreskrifter. Ett annat område är planerade försök att förbättra samordningen mellan författningsreglerad statlig och kommunal planering. Härvid nämns det förslag om försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse i vissa kommuner - s.k. frikommuner — som nyligen lagts fram till riksdagen. Avsikten är att regeringen skall kunna ge kommunerna dispens från vissa statliga regler. Det här visar — menar utskottsmajoriteten — att nu behandlas vårt regelsystem och den statliga styrningen av samhällsverksamheten ur en rad olika aspekter. Det sker såväl inom regeringskansliet som inom ramen för särskilt bedrivet utredningsarbete. Det tredje avsnittet gäller länsförvaltning och länsdemokrati. Ett antal länsnämnder tillkom under 1940 och 1950-talen. Den regionala förvaltningen har sedan dess fått allt större betydelse. 1970 års länsförvaltningsreform gav länsstyrelserna en lekmannastyrelse. Reformen gav också länsstyrelserna ansvar för samordningen av de statliga verksamheterna i länet. Länsdemokratiutredningen, SOU 1982:24, lade fram sitt slutbetänkande i april 1982. Civilministern uttalar i budgetpropositionen att politisk enighet har nåtts i huvudfrågan, nämligen att man skall undvika rent organisatoriska förändringar mellan statlig förvaltning och kommunal självstyrelse samt att man inom den statliga förvaltningen skall öka samordningen och därvid stärka länsstyrelsens roll. De många motionerna rör, som jag sade inledningsvis, förutom nämnda huvudavsnitt, styrning av statliga företag, förläggning av sammanträden i statliga myndigheter, avgiftsmaktens tillämpning, nämnder och råd inom statsförvaltningen. De flesta motioner har av utskottet ansetts besvarade med hänvisning till pågående beredningseller utredningsarbete. Förslaget om s.k. gruppsuppleanter i länsstyrelse är numera genomfört. Det ingår i verkledningskommitténs uppgift att utreda suppleanters närvarorätt. Åter stoden av motionerna har avstyrkts. Nr 126 Många av de aspekter på den offentliga verksamheten som berörs i Fredagen den motionerna beaktas således, bl.a. i pågående utredningsarbete. Det är 13a ER 1984 förståeligt, fru talman, om konstitutionsutskottet mot denna bakgrund inte Pp vill förorda ytterligare BESAmnstinsa een Det finns ändå —- vilket har Denstatliga verkframgått av de tidigare talarnas anföranden — en viss enighet på detta Zz samhetens styrning område. et S och organisation, Jag noterade bl.a. att Hagård talade om trygghetsparaplyet och vidare Rd naturligtvis om behovet av avreglering. Det är sant som Hagård säger — där finns det en klar gräns mellan socialdemokraterna och moderaterna. När det sedan gäller den reservation där det talas om att fördelarna skall överstiga kostnaderna vill jag sätta ett stort frågetecken för hur det skall kunna redovisas. Fiskesjö talade om de ivriga lagstiftarna som låter det goda bli det bästas fiende. Jag tycker nog att det är att karikera det som har gjorts i samhället. Han anförde själv en rad skäl för ramlagstiftning och ansåg att den tillämpad med en god portion sunt förnuft kan betyda ett visst framåtskridande. Karin Ahrland, som ju själv har ett antal år som byråkrat bakom sig, hade en del gott att säga om både byråkrater och byråkrati och om regler vilkas syfte är gott. I utskottets betänkande nr 25 behandlas proposition 1983/84:119 jämte motion. I propositionen föreslås en del åtgärder för att myndigheternas föreskrifter och övriga regler skall bli enklare och klarare och för att regelbeståndet i samhället inte skall bli alltför omfattande. Termen ”anvisningar” är föremål för behandling i propositionen, i huvudsak för att myndigheterna i fortsättningen skall undvika termen. I första delen av mitt anförande förde jag ett resonemang om utskottsbetänkande nr 24. Därvid påpekade jag att det statliga regelsystemet är föremål för översyn i regeringskansliet och inom ramen för särskilda utredningsinsatser. Jag finner inte anledning att upprepa tidigare förd argumentering. Med den kortfattade motiveringen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan även i betänkande nr 25 och avslag på till betänkandet fogade reservationer.
Fru talman! Jag finner det intressant att kunna konstatera att Yngve Nyquist bekräftar det som väl inte bara jag utan också många andra alltid haft på känn, nämligen att socialdemokraterna vill reglera medan vi moderater vill avreglera. Där går det förvisso, som vi båda har konstaterat, en skiljelinje mellan oss. Yngve Nyquist kunde inte förstå hur man skulle kunna klara ut i vilken utsträckning fördelar överväger kostnader när förslag läggs fram i riksdagen. Det är väl just detta som är problemet. Hade man försökt göra det, hade vi naturligtvis inte befunnit oss i den situation som vi nu befinner oss i, med ett våldsamt budgetunderskott och en lika våldsam apparat med regler av olika slag. Att kunna se om fördelarna överväger kostnaderna är ju inte fråga om 31 någonting annat än att kunna göra bedömningar och til syvende og sidst använda sunt förnuft.

Fru talman! När det gäller den senast berörda frågan instämmer jag med Yngve Nyquist. Jag har svårt att se hur man skulle kunna realisera det moderata kravet. Om man inte kan anvisa några för förnuftet begripliga vägar på vilka det skulle kunna realiseras är det ju inte mycket med det. Att man helt allmänt skall kunna väga fördelar mot nackdelar är givet, och det försöker vi väl alltid göra, men frågan .
Fru talman! Det sammanhänger med vad Yngve Nyquist sade, eftersom han behandlade den här frågan. De problem vi har diskuterat och som Yngve Nyquist berörde i sitt anförande gäller egentligen — för att använda en marxistisk term — själva överbyggnaden. Vad jag i mitt inledningsanförande försökte säga var att vi naturligtvis kan rationalisera förvaltningen, vi kan förenkla regler och vi kan förbättra förvaltningsrutiner, organisation osv. Det angriper emellertid inte de grundläggande problemen. De grundläggande problemen skapas av att vi staplar lagsystem ovanpå varandra utan att redan från början ordentligt tänka igenom hur man skall kunna få en mera enkel och rationell ordning. Jag tror inte att vi kan få någon påtaglig och mera genomgripande avbyråkratisering om vi inte går den vägen. Det är ju nästan litet löjligt ibland när man t.o.m. ser politiker gå ut och anklaga skattemyndigheter för att de visar iver att driva in de skatter som riksdagen har beslutat om, i enlighet med de regler som riksdagen också har beslutat om. Det är ju skattemyndigheternas skyldighet att göra detta. Att dessa regler ibland kan verka helt orimliga beror på att vi inte har varit vaksamma i den här kammaren. Då får vi ta på oss ansvaret för detta och se till att vi får ett skattesystem som är enkelt och lätthanterligt. Där finns sannerligen mycket att göra. Det är ett lappverk av Guds nåde, och detsamma gäller på andra områden. Yngve Nyquist kommenterade inte mina pläderingar för våra reservationer. Jag tycker t.ex. att det är litet konstigt att myndigheterna inte på ett rationellt sätt skall kunna lägga upp sina författningssamlingar, när de nu skall göra genomgången. Jag tycker också att det är konstigt att man i samband med den genomgången inte skall kunna göra de utrensningar som behövs och som man bör kunna få ögonen på just när man gör regelsammanställningarna. Mina yrkanden om bifall till de centerreservationer som är fogade till konstitutionsutskottets betänkande 25 kvarstår alltså.
Fru talman! Yngve Nyquist var artig och gav mig chans till en replik. Det Fredagen den tackar jag naturligtvis väldigt mycket för. Jag tänker dock inte lägga ut 13 april 1984 texten, för jag tror inte, fru talman, att det blir vare sig mer eller mindre byråkrati i Sverige om vi förlänger debatten mycket mer. Jag skulle bara vilja göra ett tillägg. Ibland har jag, när jag har suttit i konstitutionsutskottet, tänkt mig, att om vi lade ett frivilligt stopp på oss själva och inte år efter år motionerade om samma saker utan bara gjorde det m.m. var tredje år, skulle vi i konstitutionsutskottet kunna ägna mycket mera tid och studium åt de frågor vi tar upp till behandling. Därmed skulle vi kanske kunna få en mera konstruktiv debatt, och riksdagen skulle kunna hjälpa regeringen mer när det gäller avbyråkratiseringen.
Fru talman! Vad som varit utmärkande för de tidigare talarna är de skillnader som finns mellan de borgerliga partier som de företräder och socialdemokratin, som jag företräder. Några ord till Karin Ahrland. I den motion som hon åberopar i reservationen och i sitt inlägg talas det om att det krävs en stark politisk viljeinriktning för att åstadkomma en förändring. Detta motiveras i ett tiotal punkter. En av dem, som jag tycker är litet märklig och som det skulle vara intressant att få en utläggning om, lyder: Är det nödvändigt att reglera verksamheten så in i minsta detalj? Det finns ju en viss motsättning mellan de borgerliga partierna. En del är rädda för regelsystem och en del vill ha en annan form av reglering. ”En starkt bidragande orsak till byråkrati är kravet på likabehandling . Är man beredd att ge avkall på detta krav kan en betydande upprensning ske.” Hur skall det gå till att ge avkall på kravet på likabehandling, Karin Ahrland, som själv har erfarenhet som byråkrat?
Fru talman! Det var tydligen två frågor som jag fick av Yngve Nyquist. Den ena handlade om fråga nr 3 bland de tio frågor som vi räknar upp i vår motion: ”Är det nödvändigt att reglera verksamheten så in i minsta detalj?” Jag vill påpeka att detta alltså är en av tio frågor som vi anser att lagstiftaren skall ställa sig. Det kan i enskilda typer av frågor vara nödvändigt att reglera verksamheten in i minsta detalj, men man skall ställa sig den här frågan innan man skriver lagtexten eller författningstexten. Det är det som är meningen, och det tror jag faktiskt att Yngve Nyquist och alla andra skulle kunna ställa upp på. Yngve Nyquist var bekymrad över att det talas om att man ibland måste avstå från kravet på likabehandling. Ja, Yngve Nyquist, jag tror inte att man skall utgå från att det går att skapa millimeterrättvisa i något samhälle. Självfallet skall det vara lagstiftarens ambition. Det är självklart att vi betalar 33 skatt efter tabeller och att det i det avseendet är en fullständig likabehandling. Det är självfallet också så att vi skall betala samma avgift när vi besöker en läkare, t.ex. inom landstinget i Falun. Det är självfallet bra om alla får samma barnbidrag, såsom fallet är i Sverige. Men om vi enbart har denna likhet som rättesnöre i alla sammanhang, då blir det byråkrati och krångel, en byråkrati som vi alla bör bekämpa.
Fru talman! Jag noterar att Yngve Nyquist — eller någon annan — inte har argumenterat mot de reservationer som centern fogat till betänkande 25. Jag tillåter mig då att konstatera att det tydligen är ett rent förbiseende från majoritetens sida att man inte biträtt dessa reservationskrav.
Fru talman! Jag vill erinra Bertil Fiskesjö om att en av era motioner, nr 1353, som åberopas i reservationen, innehåller fem punkter som avslutas med frågor rörande länsdemokratin. Vi vet vilka skiljelinjer som där finns mellan socialdemokraterna och centern. Dessutom argumenteras i den punkten för bibehållande av landstingen. Jag är därvidlag helt av samma uppfattning, varför det inte finns någon anledning att polemisera mot - Fiskesjö. Om Hagård hade framfört liknande synpunkter, hade det däremot kanske funnits skäl att ta upp en argumentering.

Fru talman! Frågorna om den statliga verksamheten på länsplanet har debatterats länge. De intressen som i den debatten framför allt står mot varandra är strävan att öka det lokala inflytandet och strävan att bevara en övergripande riksplanering. Dessa strävanden behöver dock inte nödvändigtvis vara oförenliga. Länsdemokratikommittén har redovisat olika förslag till förändringar. Vissa av dessa tar regeringen fasta på och för fram i årets budgetproposition. På några punkter går dock regeringen emot kommittémajoritetens förslag. Det gäller bl.a. inriktningen av det fortsatta arbetet med länsdemokratifrågorna. Det är visserligen sant att remissopinionen varit delad och i vissa avseenden ifrågasatt kommitténs förslag. Frågan är dock om inte civilministern haft väl bråttom med att avfärda förslagen. Konstitutionsutskottet ansluter sig till bedömningarna i budgetpropositionen om inriktningen av det fortsatta arbetet med länsdemokratifrågorna. Från vpk har vi anmält tveksamhet till om denna inriktning på vissa punkter är tillräcklig. Vi har dock inte funnit anledning att reservera oss och detta främst därför att vi är övertygade om att sista ordet ännu inte är sagt i denna fråga med det som anförs i budgetpropositionen. Debatten kommer att gå vidare kring de frågeställningar som länsdemokratikommittén har aktualise = Nr 126 rat. Dessutom är det ju så att nya utredningar sysslar med näraliggande SÄ Fredagen den problemställningar. 13 april 1984 Trots det faktum att civilministern i budgetpropositionen avvisat vissa P förslag från länsdemokratikommittén kan man utläsa att även han är Pen ställlkä verka medveten om att frågorna därmed inte är avförda från dagordningen. Han 8 år SER DR ÅR k ä samhetens styrning anför nämligen att länsnämnderna liksom länsstyrelsen kan komma att rag ä a och organisation, påverkas av förslag från pågående utredning. EA Vi har mot den bakgrunden nöjt oss med ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet. Det blir säkert tillfälle att återkomma till dessa frågor. Fru talman! Låt mig till sist notera att Bertil Fiskesjö i debatten åberopade marxismens begrepp rörande statsapparaten. Jag hoppas att han skall gå vidare på den vägen och hitta värdefulla kunskaper om samhällsutvecklingen.

Fru talman! Som Birger Hagård angav skall jag något kommentera konstitutionsutskottets betänkande 25, som handlar om regeringens proposition 1983/84:119 om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd jämte därtill knutna motioner. Låt mig från början säga att vår nye justitieminister har haft turen att få signera en av de bättre propositioner som regeringen på senare tid — ja, över huvud taget — har lagt fram. De reservationer som har lämnats från moderater och centerpartister i konstitutionsutskottet innebär huvudsakligen att man inte anser att regeringen har gått tillräckligt hårt fram utan hejdat sig på halva vägen. I propositionen redovisar justitieministern på ett föredömligt sätt vad han kallar ”problem med den nuvarande ordningen”.

Härtill kommer broschyrer och liknande alster, där myndigheterna försöker översätta författningarna till för gemene man begripligt språk. Sammanlagt blir detta 15 000 sidor per år för den svenska ”allmänheten”. Denna situation är och förblir orimlig. I ett sådant samhälle är fiktionen att medborgarna skall känna till lagen — eller lagarna — helt orimlig. Principen att ”okunnighet om lagen friar ej från straff” blir till ett grovt hån. Vi svävar alla dagligen och stundligen i ”egentliga” och ”oegentliga” rättsvillfarelser. Och den gamle landsfiskalens indelning av mänskligheten i häktade och ännu inte häktade ter sig mer och mer adekvat. Den allra nödvändigaste åtgärden till ”förenkling av myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd” är att drastiskt reducera den ofantliga lagmassa, ur vilken förordningar, föreskrifter och råd hämtar sin näring. Den uppgiften är en uppgift för oss här i riksdagen, för det är vi som stiftar lagarna, och vi gör det uppenbarligen ofta utan att tillräckligt ha tänkt igenom den vidare 35 händelsekedjan, som tar sig uttryck i regeringens förordningar, myndigheternas verkställighetsföreskrifter av växlande dignitet och deras informationssekreterares mer eller mindre färgglada broschyrer. Så sker undan för undan en tolkning och omtolkning av vad riksdagen tror sig ha beslutat, och det uppstår en mängd ”problem”, som justitieministern uppriktigt redovisar på s. 8 och 9 i propositionen, nämligen: Reglerna är så många och svåra att inte ens ”regelproducenterna” själva kan hålla reda på dem. Man vet inte heller varifrån de ursprungligen härstammar och vad som är myndigheternas fria uppfinningar. Regelspråket är ofta snårigt, och författningar kungörs inte alltid på föreskrivet sätt. T. o. m. regeringen har förlorat kontrollen över myndigheternas ”normgivning”, vilket konstitutionsutskottet påpekat redan vid 1980/81 års riksmöte. Den juridiska avart som kallas ramlagstiftning har mer eller mindre befriat lagstiftarna — dvs. oss här i riksdagen — från att tänka igenom konsekvensen i, och konsekvenserna av, de lagar vi har ensamrätten och ansvaret att stifta. Kort sagt: vi har tappat kontrollen, regeringen har tappat kontrollen och på myndighetsplanet härskar den stora oredan. Mot denna realistiska bakgrund samlar sig justitieministern till att föreslå riksdagen en ”Lag om ändring i lagen om kungörande av lagar och andra författningar”, som för den som även läser lagkommentaren innebär att ordet ”föreskrifter” endast får begagnas om bindande rättsregler, medan ordet ”anvisningar” skall utmönstras i umgängelsen med allmänheten. Lagändringen behöver beslutas av riksdagen, och justitieministern vill också att riksdagen skall godkänna de riktlinjer han ger för utmönstring av termen ”anvisningar”. Dessutom bereder han i propositionen riksdagen tillfälle att ta del av de övriga försök att begränsa ”regelbeståndet” och göra reglerna enklare och klarare, som han hoppas kunna genomföra inom regeringskansliet.

); samt se till att regelförteckningar upprättas och att departementen skaffar sig överblick över och granskar vad det finns för regler på marknaden. Allt detta är vällovligt, men kanske inte tillräckligt. Denna proposition har därför föranlett inalles fem motioner, som i huvudsak innebär en anslutning till justitieministerns förslag men därutöver förordar skärpningar i olika avseenden. Utskottets socialdemokratiska majoritet följer justitieministern i vått och torrt.

I reservation 4 begär vi att regeringen i de avseenden, där justitieministern avser att själv agera, håller riksdagen underrättad om resultatet av de åtgärder som vidtas. Däri inbegrips att det är regeringens skyldighet att för riksdagen redovisa erfarenheterna av en aktiv och fortlöpande övervakning av den normgivning som regeringen delegerat till underlydande myndigheter. När saker och ting går på tok vid myndigheternas tillämpning av våra alltför många författningar blir det ofta oss riksdagsmän man anklagar för att hastiftat dåliga lagar. Många gånger står vi själva frågande inför den tolkning och tillämpning av gällande lag som ibland sker ute i verkliga livet. Under inga omständigheter bör straffeller vitesbestämmelser få beslutas av myndigheterna. Förmodligen skulle det vara bra om de lagförslag som regeringen lägger på riksdagens bord beledsagades av utarbetade förslag till de följdförfattningar som kan behövas i form av förordningar och verkställighetsföreskrifter. Det skulle då vara lättare för riksdagen att gentemot allmänheten bära sitt konstitutionella ansvar för lagstiftningen. Det finns väl också anledning att tro att den juridiska kompentensen i regeringskansliet är högre och jämnare än ute bland våra många hundra statliga myndigheter, för att inte tala om de kommunala organen. Det vore också skäligt att man i fackdepartementen kontrollerar utformningen av och terminologin i myndigheternas för allmänheten avsedda broschyrer, som emellanåt är felaktiga och vilseledande. Fru talman! De reservationer jag här berört är väl närmast att betrakta som kommentarer i marginalen till regeringens proposition 1983/84:119. Vi stöder justitieministern i fråga om huvuddragen i propositionen, och vi kommer med intresse — men också med vaksamhet! — att följa resultaten av hans fortsatta verksamhet på detta område.